Herr talman! Mats Pertoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att snarast säkerställa att svenska appföretag inte tvingas betala dubbel moms. Sverige har genom EU:s momsdirektiv samma regler som andra EU-länder om var en tjänst ska beskattas. Reglerna innebär att tjänsten beskattas i säljarens land. Däremot finns det olika uppfattningar om vem som kan anses som säljare och som därför ska beskattas. Dubbelbeskattning kan inträffa om både det företag som står för en marknadsplats och det företag som utvecklat appen anses som säljare i respektive hemland. Detta är förstås inte bra, och det är mycket viktigt att EU:s medlemsstater kommer överens om en enhetlig tolkning. Regeringen anser att det är centralt med ett konkurrenskraftigt företagsklimat, och vi är därför angelägna om en snabb lösning på problemet. Regeringen bedriver ett intensivt arbete på EU-nivå med att få fram gemensamma riktlinjer om vem som ska anses som säljare. Med hjälp av riktlinjer kan man få en enhetlig tolkning inom EU så att det inte blir någon dubbelbeskattning. EU-kommissionen prioriterar frågan och arbetar så snabbt som möjligt. Även andra medlemsstater anser att det är bråttom med att få fram en gemensam riktlinje. Svenska företag ska kunna utvecklas i den snabbt växande internationella branschen med appar. Regeringen anser att det är viktigt att lösa den uppkomna situationen och verkar på bästa sätt för att svenska företag inte ska behöva betala dubbel moms. Regeringen avser därför att fortsätta arbeta intensivt med att få fram gemensamma riktlinjer på EU-nivå så att dubbelbeskattning kan undvikas.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag tror att vi är helt överens i själva sakfrågan, nämligen att man inte ska behöva betala dubbel moms, varken i Sverige eller inom EU. Det var det som föranledde min interpellation. Jag vet att vi har samma uppfattning, men nu måste man också se till att någonting händer. Jag är övertygad om att finansministern och regeringen arbetar så mycket de kan inom EU. Frågan är väl bara hur snabbt man kan arbeta inom EU. Om jag är rätt informerad hade momsgruppen inom EU ett möte i september. Nästa möte är i januari. De svenska appföretagen är en växande och otroligt dynamisk bransch. Det verkar som om Sverige och England är ett par av få länder som verkligen är på gång i denna fråga och som har de här företagen. Vi måste vara rädda om dem. Jag har fått samtal från en hel del företag som tillverkar appar och som i dag inte tjänar på sina produkter. Det kostar för mycket och blir inte lönsamt på grund av momsfrågan. Jag ser att det finns andra EU-länder som har hanterat denna fråga med en annan pragmatism. Det innebär inte att jag inte anser att vi måste hitta en EU-gemensam lösning. Holland, Belgien, Tyskland och Danmark har i avvaktan på en lösning hittat andra lösningar på detta som gör att de inte dubbelmomsar produkterna. Även den svenska regeringen har ju tidigare lyckats hitta en lösning när det gäller företaget Stardoll som fick ett undantag. Min fråga till finansministern är: Hur kan vi på ett pragmatiskt sätt och så fort som möjligt lösa denna svåra situation för många svenska småföretagare? Man kan gärna vänta på EU, men man kan inte avvakta. Man måste hitta en lösning under tiden. Hur gör man detta? Det är ju ni som har bollen.
Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis denna interpellation. Det är på det här sättet interpellationsinstrumentet ska användas. Det är en fråga som är aktuell och som är viktig för de företag som berörs och naturligtvis för allmänheten i bred mening. Då kan en interpellation fungera både klargörande och pådrivande. Låt oss konstatera att det som är svårigheten här är att fastställa vem som är säljare av den här varan: Är det appföretaget eller är det App Store med sin huvudverksamhet i Luxemburg? Det är i grunden en kontraktsrättslig fråga som måste prövas. Det är inte så att vi i Europa har olika tolkningar i grunden i den frågan. Vi har haft kontakt med Finland, Danmark, Norge, Holland, Belgien och Tyskland i denna fråga. Det som skiljer länderna åt är att en del länder ännu inte har gjort ställningstaganden kring hur man ska förhålla sig till vem det är som är säljare. Det finns relativt väl utarbetade rutiner för hur man fastställer detta i momssammanhang, hur mycket man kan kontrollera kontraktet och hur mycket man kan kontrollera pris och andra saker i detta. Det är det som skapar svårigheten. Skatteverket har alltså gjort en noggrann prövning, vilket de är bland de första som har gjort ordentligt. Man har då sagt att man ska kräva in momsbetalning från företagen för perioden från och med hösten. Nu jobbar vi på två spår för att undvika dubbelbeskattning, alldeles oavsett hur det rent kontraktsrättsligt förhåller sig med den här tolkningen. Det ena spåret är att via EU-ramverket få en klarhet så att samma regler gäller i hela EU för alla EU-länder, oavsett vem det är som är köpare och säljare i de olika länderna. Det andra spåret är att Skatteverket driver ett aktivt arbete, och det ska vi inte trampa in i. Det är ju så att regeringen föreslår och riksdagen beslutar om lagar och förordningar som tillämpas av myndigheter. Det vi nu diskuterar är i praktiken en myndighets tillämpning av gällande rätt, och det är naturligtvis någonting man ska göra utifrån sina bedömningar. Skatteverket håller emellertid på med ett arbete i den här frågan som bland annat rör de tolkningar som andra länder har gjort kring detta, och det kan möjligtvis föranleda en öppning den vägen. Vår bedömning är alltså att frågan kommer att lösas relativt snabbt, antingen via EU-spåret eller via det arbete som Skatteverket bedriver. Detta gör att jag är övertygad om att vi kommer att få en tillfredsställande lösning på denna svårighet.
Herr talman! Tack för svaret! Jag blir glad när jag hör att man jobbar på två spår och att Skatteverket är på. Det framgick inte riktigt i det skriftliga svaret. Jag noterar att Skatteverkets generaldirektör för inte så länge sedan var i skatteutskottet, och jag ställde då frågan om han hade haft någon kommunikation med sin luxemburgska kollega - Luxemburg är alltså det land där man tar ut momsen dubbelt och ställer till det. Det hade han inte. Jag har dock förstått att man nu äntligen har tagit kontakten, och det är jättebra. Men det är ännu mer komplicerat. Jag fick tillgång till en utskrift av de danska reglerna. Då förstod jag att det faktiskt är App Store, alltså de som säljer dessa appar, som i sitt kontrakt skriver att man ska ta ut moms i Luxemburg. Jag är ingen specialist på vad man ska göra exakt. Det överlåter jag helt till Skatteverket. Men när finansministern nu säger att vi ska gå fram så snabbt som möjligt för att hitta en lösning är min konkreta fråga som jag också tror att många företagare inom branschen ställer sig: När sker detta? Kan vi vänta oss någonting före årsskiftet? Vi vet att momskommittén träffas någon gång i januari. Det här handlar om småföretagare. Jag har själv varit småföretagare i 15 år. Man räknar varje månad om det går ihop eller inte och försöker räkna hem sina satsningar. Om inte det går måste man ofta lägga ned och syssla med annat. Jag skulle vilja få en litet klarare upplysning om hur snabbt finansministern bedömer att man kan få ett besked i denna fråga, antingen om en övergångslösning eller helst en slutgiltig lösning. Jag tror nog att EU tar lite längre tid på sig så en övergångslösning vore inte fel att ha i bakfickan och gärna plocka fram så fort som möjligt.
Herr talman! Låt mig till att börja med konstatera att EU-spåret mycket väl kan gå relativt fort. Den information vi har fått från finansdepartement i andra länder ger vid handen att det nu pågår väldigt likartade rättsliga prövningar i ett stort antal EU-länder. Ett alternativ till att man får en process där detta avgörs på olika sätt från land till land är att man får en gemensam riktlinje. Det är klart att det ligger i EU-ländernas och kommissionens intresse att detta görs i relativt högt tempo. Det ska inte uteslutas att det finns ett skyndsamt EU-spår i det här sammanhanget. Sedan vill jag för klarhetens skull tydliggöra att Finansdepartementet driver arbete bara på ett spår, nämligen EU-spåret. Skatteverket driver ett arbete på ett annat spår. Det är en viktig distinktion där. Man ska inte vara petig, men jag vill inte ge intryck av att jag är inne och detaljstyr i myndigheterna på det sättet att vi lägger oss i vilka bedömningar och prövningar de gör när de tillämpar den här typen av diskussioner. Såvitt jag förstår driver Skatteverket en sådan process, och jag vet att det har diskuterats också i skatteutskottet i samband med att generaldirektören var där. Min bedömning är att den processen har förutsättningar att ske relativt skyndsamt och att vi kan få klarhet i den här frågan inom en relativt nära tid. Men jag kan inte lägga fram en datumkalender för det av det enkla skälet att det beror på när våra luxemburgska motparter väljer att svara till Skatteverket och vilken bedömning Skatteverket sedan gör av det svaret. Men enligt den information jag har kan detta ske relativt skyndsamt.
Herr talman! Det här låter positivt från finansministern, både att Skatteverket jobbar på sitt och att Finansdepartementet arbetar med EU-spåret. Ska jag förstå det så att någon undantagsreglering, som regeringen applicerade när det gällde Stardoll, inte är aktuell? Ni har ingen plan B om dessa spår drar ut på tiden och man faktiskt riskerar att förlora svenska arbetsplatser och en svensk framtidsindustri. Där vore det faktiskt, som jag ser det, väldigt bra om man också kunde ha en beredskap för att till exempel ha en temporär undantagsregel. Det ligger väl ändå på regeringens bord, vad jag förstår. Så har regeringen agerat tidigare. Jag har full respekt för att man inte vill använda ministerstyrning. Det ska man inte göra. Jag menar ändå att ju fler kort vi har på hand i det här spelet, som verkar ganska krångligt, desto bättre och desto lugnare blir nog våra företagare. Jag vet att de följer den här debatten med spänning och väntar på ett konkret svar från finansministern.
Herr talman! Jag vill tacka Mats Pertoft för interpellationen. Jag är övertygad om att det här är en fråga som kommer att gå till en relativt snar lösning. Samtidigt är det viktigt att understryka att vi i Sverige har ett rättsligt system som styr hur myndigheter agerar och när regeringen kan lägga sig i olika saker och ting. Det är rimligt att det får ha sin gång. I det här sammanhanget är jag övertygad om att detta kommer att kunna ske på ett sätt som gör att vi når en tillfredsställande lösning.